Herr talman! Edward Riedl har frågat mig om jag kan tänka mig att Umeå blir en del av den nationella återuppbyggnaden och utvecklingen av svensk försvarsförmåga. Som Edward Riedl mycket riktigt skriver i sin interpellation finns det redan i dag militär verksamhet i Umeå. I Umeå garnison finns Totalförsvarets skyddscentrum, som är Försvarsmaktens kunskapscentrum för skydd mot strålning, smitta och gift. Inom garnisonen finns också hemvärnet i form av Västerbottensgruppen, som tar hand om Västerbottensbataljonen. Även Totalförsvarets forskningsinstitut bedriver verksamhet i Umeå. I maj i år presenterade Försvarsberedningen ett antal bedömningar och förslag bland annat rörande utvecklingen av det militära försvaret. Det finns en bred uppslutning bakom beredningens beskrivning av det försämrade omvärldsläget, kring den huvudsakliga inriktningen för det militära försvarets utveckling och kring behovet av att förstärka den militära förmågan. I juli fick Försvarsmakten och övriga försvarsmyndigheter i uppdrag att senast den 15 november i år redovisa underlag till den försvarspolitiska propositionen för åren 2021-2025. Uppdraget innefattar att göra en analys av genomförbarheten i Försvarsberedningens rapporter, en bedömning av de ekonomiska beräkningar och tidsramar som ligger till grund för förslagen samt att redovisa myndighetens förslag till prioriteringar för det militära försvaret 2021-2025. Den 30 augusti i år kom regeringen, Centerpartiet och Liberalerna överens om att det militära försvaret, utöver tidigare fattade beslut, tillförs 5 miljarder kronor 2022 och att ytterligare 5 miljarder kronor årligen tillförs det militära försvaret till och med 2025, i enlighet med Försvarsberedningens förslag. Det innebär att anslagen till det militära försvaret ökar med 25 miljarder och att totalt 75 miljarder tillförs det militära försvaret under perioden 2021-2025. Med utgångspunkt i bland annat Försvarsberedningens förslag och underlaget från försvarsmyndigheterna kommer en försvarspolitisk proposition att tas fram. Den avses lämnas till riksdagen under hösten 2020. Helheten i Försvarsberedningens förslag ska genomföras i den försvarspolitiska propositionen på ett sådant sätt att det ryms inom den ekonomiska ramen. Målet är ett försvarsbeslut med så bred uppslutning som möjligt. Slutligen kan jag konstatera att Umeå redan i dag har och även i framtiden kommer att ha en viktig roll i att återuppbygga och vidareutveckla den svenska försvarsförmågan.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Försvarsberedningen lämnade i sin slutrapport förslag om utökad grundorganisation. Två regementen föreslås återupprättas i Arvidsjaur och Göteborg. Dessutom föreslås ytterligare två regementen etableras för bland annat utbildning. Herr talman! När Sverige nu rustar upp försvaret är Umeå en lämplig etableringsort för ett nytt regemente. Umeå är Norrlands befolkningsmässigt största kommun och har redan i dag, precis som ministern också beskriver, försvarsverksamhet. Inom Umeå garnison finns i dag bland annat Totalförsvarets skyddscentrum och Västerbottensgruppen inom hemvärnet. Umeå har tidigare haft omfattande försvarsverksamhet, och det gör att det är lätt att skala upp verksamheten igen. Vi har enighet över de politiska blockgränserna i Umeå kommun och har därmed också goda förutsättningar att bidra till ett snabbt stärkande av Försvarsmaktens verksamhet i Umeå. Herr talman! Det är glädjande att ministern ser Umeå som en viktig del i återuppbyggnaden och vidareutvecklingen av det svenska försvarets förmåga att försvara sig.
Herr talman! Umeå garnison har i dag 200 personer anställda. På Totalförsvarets skyddscentrum är det 125 anställda och 45 rekryter. År 2019 har man planerat att det ska bli 75 under åren 2020-2021. Vi har Västerbottensgruppen med 20 personer anställda. De bedriver utbildning och stöd till frivilligorganisationerna och utbildning för hemvärnet. Man har Sveriges största hemvärnsbataljon med 1 100 soldater, tre insatskompanier, fyra bevakningskompanier, en båtpluton, en CBRN-pluton, en flyggrupp och två musikkårer. Man bedriver inom hemvärnet grundutbildning med direktrekrytering av 35 personer per år till hemvärnet. Utöver det har Försvarsmakten logistik med bland annat förrådsverksamhet där det är 20 personer. Vi har FMTIS, Försvarsmaktens telekommunikations och informationssystemsförband. Fortifikationsverkets och FOI:s enhet för CBRN-skydd finns också i Umeå. Umeå är alltså självklart en ort där vi har omfattande verksamhet med koppling till Försvarsmakten i olika delar. Detta innebär att man har goda förutsättningar och kommer att vara en del av uppbyggnaden av militär förmåga i Sverige. Jag har redan pekat på förhållandet att antalet rekryter i området kommer att öka. Det är också viktigt för mig att vara tydlig med att detta är ett alldeles för tidigt skede i arbetet för att peka ut enskilda orter. Jag får i dag Försvarsmaktens analys över Försvarsberedningens rapport. Den kommer att innehålla information om deras syn på ekonomi, tidsramar, organisation och personalsituation. Jag har också inbjudit samtliga partier som deltog i Försvarsberedningens arbete till en information om detta senare. Sedan påbörjas arbetet för att utforma en proposition. Jag vill inte föregripa detta arbete, utan jag får återkomma till de mer konkreta satsningarna när arbetet är genomfört och det finns en grund för en proposition. Men jag har också full förståelse för att man från olika delar av landet, där man ser att man har möjligheter och där det också finns försvarsverksamhet i dag, framför sina synpunkter och vill framhålla sina orters fördelar. Jag tackar därför för interpellationen och för den information som Edward Riedl här har gett.
Herr talman! Som jag sa tidigare är det glädjande att ministern har en positiv syn på Umeå som möjlig ort. Sedan har jag givetvis också full förståelse för att ministern inte här och nu kan peka ut någon ort. Jag tycker också att det ska bli intressant med Försvarsmaktens presskonferens i dag - kl. 10.30, tror jag. Då kommer vi också att kunna få se hur Försvarsmakten analyserar den slutrapport från Försvarsberedningen som har lämnats in. Då kommer vi också att kunna se vad som är möjligt och inte möjligt i detta. Men jag vill här och nu, som jag sa tidigare, lyfta fram att Umeå har goda möjligheter att snabbt skala upp verksamheten. Det finns också god enighet över parti och blockgränserna. Både Socialdemokraterna och Moderaterna, i form av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen, har tagit kontakt med försvarsministern och Försvarsmakten och överlämnat de positiva delar som man ser i Umeå, inte minst att det finns färdiga miljötillstånd och annat som gör att man mycket snabbt kan skala upp denna verksamhet. Det finns befintlig byggnation och annat kvar. Det sista jag tänkte säga är att försvarsministern är varmt välkommen upp till Umeå kommun, liksom säkert till alla andra orter. Jag förstår att försvarsministern har varit där ett flertal gånger. Men han är varmt välkommen dit för att se de möjligheter som finns att snabbt skala upp verksamheten och för att se den positiva syn som finns där över parti och blockgränserna och som skulle underlätta för Försvarsmakten när man vill skala upp sin verksamhet.
Herr talman! Jag har redogjort för regeringens inställning, och jag har också redogjort för den verksamhet som Försvarsmakten och myndigheterna har i Umeå. Jag tror att jag har en bra grundinformation om hur det ser ut i området. Jag tackar än en gång för denna information, och jag tackar också för inbjudan att komma till Umeå kommun.
Herr talman! Jag har inget ytterligare att tillägga utan tackar försvarsministern för ett trevligt samtal här i kammaren.